Herr talman! Eftersom herr Nilsson tyckte, att jag hade ändrat mening sedan föregående år, vill jag lugna honom med, att jag till alla delar vidhåller vad jag sade i mitt anförande i debatten förra året. Jag tror att vi så småningom får tillsätta en parlamentarisk utredning. Orsaken till min tvekan att förorda det nu är vad jag sade i mitt förra anförande. Det finns så mycket att göra som inte behöver någon utredning. Herr Nilsson och jag är överens om att det behövs väsentligt förstärkta och förbättrade resurser till polisen. Vi är överens om att det finns en mängd saker vi kan göra — inom fångvården, inom kriminalvården, jag förmodar även frivården och eftervården, och för Övrigt inom nykterhetsvården och barnavården. Utredningar ligger färdiga, det behövs bara ett regeringsförslag eller — men det är naturligtvis orealistiskt — motioner, som vinner riksdagens bifall. Om jag stannar kvar i riksdagen, kommer jag säkerligen om några år, när de åtgärder som nu är färdiga för behandling är vidtagna, att vara bland dem som anser, att vi inte kan avvisa tanken på en parlamentarisk utredning om hur man mera grundligt skall angripa detta problem. En utredning i dagens läge, och med den majoritet en sådan utredning skulle få, skulle nog inte ge det önskade resultatet. Finns inte den politiska viljan från majoriteten i riksdagen att satsa på radikala åtgärder för att förebygga och motverka brottslighet, då hjälper tyvärr inga utredningar, de må vara hur goda som helst. Jag hoppas, herr Nilsson, att vi tillsammans kan komma i den ställningen, att vi både kan utreda och genomdriva de åtgärder, som vi är överens om.

Herr talman! Det kan vara onödigt att debattera dessa ting så mycket nu, när en stor debatt ägde rum här för tre månader sedan. Det måste med nödvändighet bli samma saker som kommer igen. Jag måste dock säga något när herr Ferdinand Nilsson erinrade om proposition 100, om ordningsbot och allt detta, som var före här i kammaren. Vinningen med det systemet är ju, att bagatellartade förseelser kan klaras upp på ett enklare och effektivare sätt än tidigare, och därigenom kan polisens krafter koncentreras på väsentligare saker. Enligt protokollet från den debatten sade herr Ferdinand Nilsson, att det enda effektiva sättet att komma till rätta med brottsutvecklingen var att vi fick fler polistjänster. Jag tycker ändå att man på den punkten bör framhålla, att det här även kan vara fråga om rationaliseringsvinster på olika sätt genom att polisen får ökad teknisk utrustning och kan arbeta effektivare och snabbare. Det kan även vara ett mindre kostsamt sätt att försöka bidra till en lösning av dessa samhällsproblem. Allting som beslutas här i riksdagen på olika områden kostar pengar. Det blir fråga om en fördelning av tillgångarna mellan olika gagneliga ändamål, och bördorna skall bäras av medborgarna. Det är därför angeläget att framhålla, att det många gånger även på detta område kan vara verksamt med en rationalisering.

Herr talman! I detta ärende har lotten avgjort vad som skulle vara utskottets utlåtande. Jag och sju andra ledamöter i utskottet har reserverat oss. Utskottet har tillstyrkt förevarande mo tion. Reservanterna vill att den icke skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Vid riksdagens behandling av den proposition med förslag till ifrågavarande lag, som behandlades föregående år, förelåg en motion med samma syfte som den nu aktuella. Andra lagutskottet avvisade vid det tillfället motionen med hänvisning till vad departemenischefen uttalat i propositionen, nämligen att man i avvaktan på en samlad bedömning av möjligheterna att erhålla fri rättegång i förvaltningsprocessen inte borde införa offentligt biträde på mentalsjukvårdens område. Utskottet framhöll att man måste försöka undvika att införa ett alltför rättegångsliknande förfarande som fjärmar mentalsjukvården från annan sjukvård. Lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall trädde i kraft den 1 januari innevarande år. Det har inte sedan riksdagen behandlade motsvarande yrkande i samband med behandlingen av propositionen, såvitt vi reservanter kan förstå, inträffat någonting som kan föranleda en ändrad inställning till yrkandet i fråga. Såväl besvärssakkunniga som utredningen om fri rättegång har avlämnat betänkanden, och i båda fallen har betänkandena varit föremål för remissbehandling. Följaktligen kan man vänta att den samlade bedömningen av ärendet kommer till stånd relativt snart. Visserligen har ingendera av de utredningar som här är aktuella haft någon bestämd uppfattning om i vilken utsträckning man skulle gå ett sådant önskemål tillmötes, som det här är fråga om. Detta gäller över hela fältet. Reservanterna förmenar följaktligen, att man borde avvakta den samlade bedömning som väl måste komma till stånd i sådana här angelägenheter, d.v.s. när det gäller offentligt biträde i förvaltningsprocess och möjlighet till rättegångshjälp i vanliga rättegångar. Vi anser inte att förhållandena efter den nya lagens tillkomst är sådana, att det är någon så angelägen sak att av göra frågorna på detta område för sig, utan hänsyn till vad som kan bli följden av den samlade bedömningen beträffande andra liknande angelägenheter. Självfallet är det så, att de som är föremål för fråga om intagning eller utskrivning i regel är i sådant tillstånd att de inte själva kan föra sin talan. De har ju också rätt att anlita biträde. I många fall finns också förmyndare eller god man förordnad för vederbörande. Jag har själv en känsla av att det kan förekomma viss dualism när det gäller att förordna offentligt biträde vid dessa speciella fall, då det är fråga om intagning eller utskrivning av patient. Under den tid vederbörande vårdas på sjukhus måste hans angelägenheter handhas av en förordnad god man eller förmyndare, eftersom det offentliga biträdet inte skall agera i annat sammanhang än då fråga är om inskrivning eller utskrivning och tvist uppkommer. Utredningen om den slutna psykiatriska vården har visserligen förordat, att man skall kunna använda sig av offentligt biträde, men den har samtidigt sagt att man när det gäller de medicinska bedömandena måste vara försiktig med att anlita offentligt biträde. Jag förmodar att man därmed avsåg att anlita särskild läkare, som skulle föra vederbörandes talan i ett sådant ärende. Den medicinska bedömningen av sjuklighetstillståndet är avgörande för om vederbörande skall utskrivas eller om han skall ha fortsatt vård. Därutöver är det de enskilda angelägenheterna det är fråga om i myc: ket stor utsträckning. Herr talman! Jag och reservanterna har den uppfattningen, att man utan olägenhet kan avvakta både erfarenheterna från lagens tillämpning, sådan den nu är utformad, och den samlade bedömning som kan bli resultatet av besvärssakkunnigas betänkande och utredningen om fri rättegångshjälp.

Herr talman! När riksdagen förra året antog den nya mentalsjukvårdslagen fördes en lång debatt just om denna punkt.

Sinnessjuklagstiftningskommittén hade hävdat, att om så befanns erforderligt för tillvaratagande av en på mentalsjukvårdsanstalt intagens rätt borde offentligt biträde, arvoderat med allmänna medel, kunna anvisas honom. När departementschefen nu inte tog upp detta förslag i sin proposition kom en reaktion här i riksdagen i form av ett flertal motioner. Motivet till kommitténs förslag var främst att den sjuka människans rätt bör tillvaratas. Kommittén har i sitt betänkande mycket utförligt och detaljerat redogjort för sitt synsätt på denna punkt. Samma motivation finner vi också i det nu föreliggande utskottsutlåtandet. Detta framgår av skrivningen i slutet på s. 9, där det heter: »I intagningsoch utskrivningsärenden är icke sällan avgörande för beslutet hur vissa faktiska förhållanden närmare gestaltat sig. Så är exempelvis fallet då omständigheterna i samband med visst handlande är avgörande för om patienten uppfyller det s.k. farlighetsrekvisitet. I sådana situationer är det från rättssäkerhetssynpunkt av synnerlig vikt att patienten, som till följd av frihetsberövandet icke själv kan verkställa utredning utanför sjukhuset, har möjlighet att få hjälp av biträde. För att denna rätt inte skall bli illusorisk i fall då patient saknar förmåga att av egna medel bekosta biträde eller då patient inte själv kan ombesörja att han erhåller dylik hjälp, är det ange läget att patienten genom det allmännas försorg kan få det biträde han behöver. Möjlighet att förordna offentligt biträde bör därför enligt utskottets mening införas. Kostnaden för sådant biträde bör bäras av det allmänna.» Detta är såvitt jag kan finna en mycket stark motivering.

Samma tankegångar återfinns även i reservationen. Den senare invändningen mot förslaget att den sjuke under vissa förhållanden skulle kunna erhålla kostnadsfritt offentligt biträde kan knappast vara tungt vägande, Det väsentliga är ju, att mentalsjukvården måste skilja sig från annan sjukvård genom att man i den förra måste ha särskilda möjligheter till tvångsintagning. Att skapa bättre rättssäkerhetsgarantier för den sjuke i sådana fall kan väl knappast sägas innebära, att man ytterligare betonar mentalsjukvårdens särställning. Detta argument faller på sin egen orimlighet. Invändningen att man bör avvakta den allmänna översynen av möjligheterna till fri rättegångshjälp i förvaltningsprocessen är knappast mer hållbar. De kriminella har ju redan rätt till offentligt biträde — varför skulle då ej de mentalsjuka i motsvarande och för dem mycket besvärliga situationer med frihetsberövanden få ha en motsvarande rätt? Genom tvångsintagningen har ju de senare försatts i precis samma situation som de kriminella, de har mycket reducerade möjligheter att själva ta till vara sina iniressen. Även härvidlag är det motiverat att slå vakt om de mänskliga rättigheterna, något som vårt land som kulturnation har en särskild förpliktelse att göra. Att få hjälp är även många gånger den bästa terapi som dessa sjuka kan få, särskilt gäller detta de s.k. kverulanterna. Ett av dem själva påyrkat offentligt biträde måste för dem bli en god hjälpande hand och en psykologisk avledare för deras aggression. Det är inte många människor det här gäller, men att problemet löses är desto viktigare för dem som det kan komma att gälla. Den formulering som föreslagits för lagändringen är även så försiktig — det är ju inte den sjuke själv utan ordföranden i nämnden som skall avgöra ärendet — att missbruk effektivt bör kunna undvikas. Vi har ju upplevt missbruk av den fria rättegångshjälpen i många avseenden. Men i detta fall bör den inte kunna missbrukas med den formulering, som förslaget till lag nu fått. Jag tycker nog att första kammaren denna gång skulle kunna följa den mening som andra kammarens majoritet bade förra året. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vet inte om det är något särskilt starkt argument att åberopa andra kammarens beslut föregående år. Där fattades beslutet med 114 röster mot 94. I denna kammare blev det 88 röster mot 44. Om det skulle vara på det sättet, att majoriteten alltid hade rätt, skulle det följaktligen, om man räknade samman rösterna, vara första kammarens mening som borde vara avgörande. Nu tillhör jag inte dem som i alla situationer är säker på att majoriteten har rätt! Därför tycker jag att vi skulle kunna lämna det beslut som fattades i fjol och hålla oss till sakläget. Om det i fjol var motiverat att pröva frågan om offentligt biträde i samband med antagande av lagen, var det en sak för sig och liksom mera naturligt, därför att utredningen hade föreslagit en sådan anordning och departementschefen åberopade särskilda skäl för att han inte tyckte att man skulle besluta i saken just vid det tillfället. Men efter det att beslutet är fattat och lagen har trätt i kraft så sent som fr.o.m. den 1 januari innevarande år, och det dessutom har blivit helt andra huvudmän för handhavandet av vården i fråga, tycker jag att man skulle kunna lugna sig litet, innan man kommer åter med motionsyrkandet. Jag är inte säker på att man bör sätta likhetstecken med det fallet, att en person är åtalad för brott och i samband därmed frågan om sinnesundersökning aktualiseras, därför att varje åtalad ju har rätt att få biträde. Eftersom domstolen skall fälla utslaget även i fråga om sinnesundersökning, är det väl naturligt att det offentliga biträdet också träder till i dylika avgöranden. Här är det ofta på det sättet, att vederbörande patient har sökt eller kommit att söka intagning vid sjukhuset på eget initiativ, för den vård vid sjukhuset, som regleras enligt sjukvårdslagen. Men tillståndet kan försämras, och det kan bli fråga om att patienten själv begär utskrivning. Då uppkommer frågan om han skall hållas kvar. Han har sökt vården på eget initiativ då han hade möjlighet att själv bedöma vårdbehovet; denna möjlighet har försämrats, och då tycker han att han vill skrivas ut. Jag anser inte att man bör göra jämförelser mellan de fall som är föremål för domstols behandling, och de fall som på detta sätt prövas direkt av sjukhusmyndigheterna och där vederbörande via inskrivningsnämnd eller utskrivningsnämnd har möjlighet att slutligen få ärendet prövat i psykiatriska nämnden. I inskrivningsnämnden är det en domare som är ordförande, där finns också en läkare och en i allmänna värv kunnig person. I psykiatriska nämnden är likaledes en domare ordförande, och där finns vidare två av varandra oberoende läkare och två med allmänna värv väl förtrogna personer. Jag tycker att det föreligger en viss garanti för att ärendena blir objektivt behandlade. Nykterhetsnämnderna har ju ofta att handlägga frågor om administrativt frihetsberövande, och det förekommer sådana avgöranden också inom barnavårdsnämnden och möjligen på andra håll inom administrationen. Skulle det bli allmänt erkänt, att det i sådana fall för rättsvårdens skull är lämpligt med offentligt biträde, tycker jag inte att man skall undanta den psykiatriska vården. Men det är inte detsamma som att jag anser, att man skall förorda en sådan anordning just på detta område. Det är inte mera bråttom än att vi kan avvakta den samlande bedömning som så småningom kommer till stånd.

Herr talman! Jag håller med förste vice talmannen om att majoriteten inte alltid har rätt. Inte minst gäller detta i de politiska sammanhangen. I det fallet är det inte några delade meningar oss emellan. Men då det gäller hans jämförelse mellan de olika formerna av frihetsberövande och de olika kategorier, som därvid skulle behöva ha offentligt biträde, är jag inte riktigt med på samma noter. Jag tycker att jämförelsen är ganska talande mellan de olika grupperna, och framför allt skall vi komma ihåg att det är just den brottslige och den sjuke själva, de kategorier det här gäller, som bör få uppfattningen att de har garantier för en objektiv behandling. Om de inte får den uppfattningen att de har en garanti för en objektiv behandling — även om de sjuka på grund av sin sjukdom kanske inte bedömer saken på samma sätt som en normal människa — hemfaller de lätt till kverulans. Det är sådana sjukdomsuttryck, som vi om möjligt skall söka eliminera. Då skall vi inte genom våra egna åtgärder låta den sjuke få intryck av att han inte bedömes på ett objektivt sätt. Vi skadar ingen genom ett bifall till kravet att dessa sjuka skall få en offentlig försvarare på samma sätt som de kriminella. Däremot skulle vi hjälpa många i deras sjukdom. Jag tycker inte det är riktigt konsekvent att en brottsling, som berövas sin frihet, har rätt till offentligt biträde men att inte en sjuk skall ha samma rätt i samma sSsituation. Att det skulle uppkomma konfliktsituationer mellan förmyndarna och de offentliga biträdena, som förste vice talmannen sade, tror jag knappast. Det är väl tvärtom så att de i sådana fall hjälper varandra.
Herr talman! Jag tror inte att herr Edström, trots att han här talar som läkare, inte skulle se skillnaden mellan den brottslige, som möjligen skall undergå sinnesundersökning, och den sjuke. Den brottslige skall ju antingen dömas för brottet eller bli fri från straff och undergå sjukvårdsbehandling. Det är skillnad på detta och de fall som gäller personer vilka uteslutande kommer under bedömning därför att de är sjuka.

Herr talman! Jag håller helt med herr förste vice talmannen i det avseendet. Men vi skall tänka på hur den sjuke ser det. Det är det som är det viktiga.

Herr talman! Jag har lyssnat med mycket stort intresse till den diskussion som ägt rum mellan utskottets ärade ordförande, som denna gång företräder reservanterna, och herr Edström. Herr Strand sade en sak som var mycket intressant och som jag tror man bör ägna litet mera uppmärksamhet. Den nya lagstiftning som vi har här, vilken antogs i fjol och som gäller från den 1 januari 1967 innebär i princip, att den som är i behov av vård på ett mentalsjukhus har att söka sig dit för vård. Går han in frivilligt äger han också att gå ut från sjukhuset när han anser att han inte behöver vara kvar där längre. Det finns dock vissa kriterier som kan komma in i bilden och som gör att det kan tillämpas en viss kvarhållningsrätt. Där finns ett område som enligt min uppfattning är för litet beaktat i denna diskussion, nämligen rättsskyddet för den som söker vård på mentalsjukhus. Medicinska framsteg har gjort att man har fått en moderniserad lagstiftning, där man kunnat stanna för ett beslut som i princip innebär att den som går fritt in också går fritt ut. Vi har fått en mer humanitär syn på denna vård än tidigare.

Inte minst ur humanitär synpunkt och ur sjukvårdssynpunkt är detta en så väsentlig faktor, att det föreligger all anledning att ta hänsyn därtill. Visst kan man som herr Strand här säga: »Låt oss avvakta erfarenheterna!» Man kan också säga, som sagts inom utskottet, att det här rör sig om ett ytterst litet antal fall. Jag vill betona att det, även om det rör sig om ytterst få fall, ändå är lika angeläget att den sjuka människans rättssituation beaktas och att hennes rätt över huvud taget icke kränkes på något sätt. Det är från dessa utgångspunkter som jag betraktar frågan om offentligt biträde åt den som är intagen på sjukhus. Det är en mycket stor och väsentlig fråga att det tas hänsyn till rättsskyddet och rättsvården. Det är också viktigt att samtidigt därmed ger man denna form av sjukvård den ställning som den är på väg att få och som vi hoppas att den får och som innebär att mentalsjukvården blir jämställd med annan sjukvård.

Herr talman! Vi som motionerat i denna fråga noterar med stor tillfredsställelse att det i år varit möjligt att åstadkomma ett enhälligt utskottsutlåtande, som innebär att riksdagen begär en utredning angående förhandlingsrätt för löntagarorganisationerna att få förhandla för sina medlemmar som redan gått i pension. Med detta beslut tillmötesgår riksdagen ett önskemål, som aktualiserats för länge sedan och som fått ett klart stöd i de remissvar som bl.a. Landsorganisationen och TCO avlämnat. Vår tillfredsställelse är desto större som riksdagen — enligt vad som anges i utskottsutlåtandet — redan för 22 år sedan, eller 1945, underströk betydelsen av att denna fråga borde utredas. Detta ställningstagande grundade sig på en motion som avlämnats här i riksdagen och som var inspirerad av tjänstemannarörelsen. Riksdagens begäran sändes vidare av Kungl. Maj:t till 1948 års förhandlingsrättskommitté, men frågan togs inte upp i den slutliga behandlingen av utredningen. Erfarenheten har visat att tillkomsten av den stora ATP-reformen, som genomfördes efter stor strid här i riksdagen, trots allt inte täcker in pensionsfrågans lösning, framför allt av vissa kategorier äldre tjänstemän, som i nuvarande läge i alla avseenden inte kan anses fått sin pensionsfråga löst på ett helt tillfredsställande sätt. Under alla förhållanden föreligger behov av att få föra regelrätta förhandlingar med arbetsgivarparten i dessa frågor. Herr talman! Med dessa ord har jag endast velat understryka betydelsen av dagens beslut, som ger rättvisa åt vissa smärre grupper, och vi torde nu kunna hoppas att detta beslut innebär början till slutet på en — ur min synpunkt — onödigt segsliten fråga.

Herr talman! Eftersom jag sitter här i kammaren och i mitt borgerliga yrke sysslar med lantmäteri, kan jag inte underlåta att komma med några uppgifter med anledning av den motion som här behandlas. I motionen sägs bl.a. att en av orsakerna till att lantmäteriet inte hinner med sina arbetsuppgifter är, att det inte debiteras marknadsmässiga priser. Jag delar den uppfattningen fast med motsatta synpunkter, och jag vill därför påpeka vad som hänt på taxeområdet inom lantmäteriet. Fram till 1947 års slut arbetades det med sportelinkomster. Den taxa som gällde till den 1 januari 1948 hade för dagarvode fastställt ett belopp av 12 kronor, som skulle utgöra ersättning för åtta timmar, d.v.s. 1:50 i timmen. Den taxa som omtalas i lantmäteristyrelsens skrivelse fastställdes att gälla från den 1 oktober 1966, alltså i höstas. Enligt denna taxa är kostnaden för lantmätare 77 kronor per timme. Det innebär således en höjning med 75 kronor 50 öre per timme, d. v. s 3033 procent. Ett annat exempel: en avstyckning på högst 15 000 kvadratmeter kostade fram till år 1948 endast 35 kronor ute på landsbygden. Enligt den taxa som fastställdes att gälla från den 1 oktober 1966 kostar en avstyckning på högst 2500 kvadratmeter mellan 600 kronor, om tomten är obebyggd, och 800 kronor, om den är bebyggd. Det innebär en höjning med mellan 1 614 och 2186 procent på 20 år. även om inflationen har gått väldigt hårt fram med penningvärdet, kan man nog anse att den höjningen torde räcka till både för att täcka inflationen och för att bromsa onödiga förrättningar. Följden av att lantmäteriåtgärder blir för dyra är att folk underlåter att verkställa den fastighetsdelning som borde ske fortlöpande inom samhället. Vi kan riskera att få Dalaförhållanden i hela riket, om vi skulle debitera för höga avgifter. I motsats till motionärerna anser jag att lantmäteriet bör hållas strängt statligt. Det skall dock inte vara ett affärsdrivande verk utan ett serviceverk. Redan Gustav II Adolf, som grundade lantmäteriet vilket oavbrutet har verkat sedan år 1628, begrep det. Senare har tyvärr lantmäteriåtgärderna splittrats på olika händer. Jag tycker i motsats till motionärerna att det är nog med splittring på detta område redan nu då statliga lantmätare, statliga karterare, personal från kartverket och statens reproduktionsaktiebolag samt konsultfirmor springer och snubblar på varandra med sina grundkartemätningar. Det finns inte något system i den grundkarteverksamhet som har växt upp under de senaste 20 åren. Skulle man nu införa samma system på fastighetsbildningsområdet, finge vi det verkliga sammelsuriet. I stället, skulle jag vilja säga, borde givetvis statsverket ha fått kontrollen över allt detta och sett till att allmänheten fick en ferm och korrekt service. Jag har således helt motsatt åsikt mot motionärerna. Nu har man väl inget annat att göra än att vänta på den utlovade nya lagstiftningen om fastighetsbildning. Justitieministern svarade mig på en enkel fråga för några veckor sedan, att lagförslaget skulle remitteras till lagrådet redan år 1968. Man kan då räkna med att förslaget kommer på riksdagens bord under år 1969 och att lagen träder i kraft under år 1970. Det är några år till dess, men lagen är i alla fall på väg. Det är alltså inte fråga om en utredning utan fråga om ett direkt lagstiftningsarbete som håller på att ske. Vidare har antalet studerande till lantmätare ökat. Den första stora kullen civilingenjörer på lantmäteriområdet blir färdig under år 1968. Vad vi skulle behöva i lantmäteriet är ett par år av arbetsro. Jag tror att man redan nu kan skönja en viss minskning av arbetsbalansen i samtliga län utom ett län i Västsverige. Jag vill sluta med att säga, herr talman, att det är inget lätt hantverk att kryssa mellan olika bestämmelser, att ta kontakt med alla de skilda myndigheter som tillskapats under senare årtionden, att ena stridiga viljor och att ibland tolka otydliga och oklara äldre rättshandlingar och kartor. Det är inte de rutinmässiga avstyckningarna herr Eskilsson nämnde som är problemet. De är bagateller att verkställa, och dem, skulle jag vilja säga, utför vi inom lantmäteriet närmast som en bisyssla och en avkoppling från de stora och svåra frågorna. Som jag förut har sagt, bör lantmäteriet därför inte bli ett affärsdrivande verk. Det skulle gå ut över fastighetsbildningen på lång sikt. Lantmäteriet måste förbli en serviceinstitution till allmänhetens hjälp för att hålla ordning och reda på de fastigheter som överlever människorna och som kommer att bestå och som lantmäteriet kommer att få arbeta med i alla tider framöver. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag är helt överens med herr Eskilsson om att förhållandena har varit otillfredsställande. Men inte har de blivit bättre av den splittring i fråga om uppgifterna som har skett genom den i så hög grad ökade konsultverksamheten. Det har funnits ett begränsat antal lantmätare, ett begränsat antal mätningsingenjörer och ett begränsat antal kartriterskor. Vad som har skett är att den allmänhet och de kommuner som inte har fått sina angelägna uppgifter utförda har betalat vad som helst för att få dem utförda med påföljd att dessa konsultfirmor av olika slag — det har ju också startats föreningar som bedriver sådan konsultverksamhet — har kunnat betala avse värt högre löner än statsverket gjort. Därmed har de också övertagit en stor del av personalen från statsverket. Det har inte funnits mer än en pott att ta ur. Ett begränsat antal tjänstemän har utfört arbete inte på eit område, inte inom en myndighet eller inom ett verk, utan de har splittrats på flera sådana. Jag skall inte gräva bakåt i tiden. Jag har sannerligen inte hört till dem som försvarat lantmäteriets eller statsverkets åtgärder när det gäller lantmäteriets rationalisering. Det förhåller sig tvärtom — jag har svart på vitt på den saken eftersom jag har lidit av litet skrivklåda och därför har vittnesmål kvar om vad jag har sagt i fråga om utvecklingen på detta område — och jag kan med glädje hålla med om det allra mesta av vad lantmäteristyrelsen nu skriver i sitt yttrande. Om man 15 år tidigare hade resonerat som man nu gör hade vi kanske sluppit de besvärande förhållanden som har rått under senaste tiden. Det är sannerligen inte heller så roligt för de tjänstemän som arbetar under sådana förhållanden. Vi har under de senaste åren på direkta direktiv huvudsakligen fått ägna oss åt att genomföra bostadsförsörjningsplanerna och att se till att hinder inte har lagts i vägen för bostadsbyg gandet. Sådana åtgärder som herr Eskilsson talade om, t.ex. vägförbättringar, ägoutbyten, laga skiften och en hel del andra liknande åtgärder, har fått vänta mycket länge på att bli utförda. Det är inte tillfredsställande. Om den begränsade kår av tjänstemän som kan detta arbete ytterligare splittras blir förhållandena ju ännu sämre, Jag tror att de väsentligt höjda taxorna kommer att medföra att inga okynnesförrättningar sker. Det har ju ofta förekommit att när grannar har blivit osams om någon oklar gräns så har den ene straffat den andre genom att begära gränsbestämning. En sådan förrättning är numera mycket dyr och kommer väl inte att ske i någon större utsträckning. Däremot finns det många mycket nödvändiga förrättningar som inte blir verkställda. Jag kan som exempel nämna det fallet att någon bar råkat bygga ett uthus in över gränsen till grannens tomt. Tidigare gjorde de upp en sådan sak i gott samförstånd genom att den som byggt uthuset köpte till en remsa mark till sin egen tomt. Nu anser de det inte värt att betala 600—3800 kronor för en sådan liten avstyckning, utan de skriver under ett papper sinsemellan, ibland ett köpeavtal, ibland ett nyttjanderättskontrakt. De flyttar gränsen och låter allt vara som det är, precis som man i alla tider gjort i Dalarna. Det blir inte lätt att klara upp äganderättsförhållandena när en gång de gamla kontrakten, som varken är lagfarna eller officiella på något sätt, har försvunnit och det endast på marken finns gränser som inte stämmer med den officiella fastighetsindelningen. Men just för att dessa frågor många gånger är grannlaga — det kan gälla tvister mellan grannar — är det ange läget att staten behåller översynen och kontrollen på detta område så som har varit fallet från början av 1600-talet fram till våra dagar. Det är inte fråga om en strid om vem som skall utföra ett uppdrag. Jag kan försäkra herr Eskilsson att vi sam arbetar mycket bra både mel konsultfirmor och med enskilda. Vi är bara tacksamma för den hjälp vi kan få. Men när problemet ligger på riksdagens bord gäller det att få frågan rationellt löst så att man inte splittrar resurserna och resultatet blir ännu sämre. Det är den synpunkt jag anlägger i denna fråga.

Herr talman! De föregående talarna har inte framställt något yrkande på denna punkt, inte ens om bifall till utskottets hemställan, men jag utgår ändå från att de går på utskottets linje trots denna diskussion som kanske kommer något oväntat. Jag kan naturligtvis hålla med herr Eskilsson om att det har förekommit en besvärande balans inom lantmäteriet. Jag är medveten om detta. Men jag har också en känsla av att denna balans har börjat att lätta. Det har alltså blivit något bättre förhållanden. Jag skall inte gå in på skälen till denna besvärande balans. De kan vara många, och jag skulle kunna ange exempel på att den inte alltid berott på brist på lantmätare. Det har varit helt andra förhållanden som spelat in. Jag skall dock inte uppta tiden med detta. Utskottet har hänvisat till att det pågår en utredning på området och att ett förslag kommer att framläggas. Det brukar ju vara kutym att man inte vidtar någon åtgärd medan utredning pågår, och jag har tolkat det särskilda yttrandet så att också herr Eskilsson varit införstådd med att avvakta denna. Jag ber därför helt kort, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Hernelius har frågat utrikesministern om svenska regeringen är beredd att — i anledning av inträffad händelse och bl.a. den fortgående ökningen av tanktonnaget — föreslå ett internationellt samarbete som, vid sidan av det pågående lagtekniska, skyndsamt syftar till en internationell beredskap för att på effektivast möjliga sätt kunna förhindra skador av oljespridning vid olyckstillfällen. Med hänsyn till den tidsmässiga sammanstötning som i dag uppstått mellan andra kammarens och första kammarens frågestunder har det uppdragits åt mig att lämna svaret. Kommunikationsministerns svar lyder: Jag vill först nämna att frågan om oljeskador vid olyckstillfällen behandlades vid sjöfartsministermötet i Oslo i juni 1966. Den västtyska kommuni kationsministern tog med stöd från svensk sida upp frågan med hänvisning till att ett tankfartyg havererat i Nordsjön. Han förklarade sig villig att sammankalla eit möte med Nordsjöstaterna för överläggningar om möjliga gemensamma åtgärder för att förhindra eller minska skadorna av utfluten olja. Förslaget har resulterat i en inbjudan till ett sammanträde i Hamburg den 10—11 maj 1967 om åtgärder mot skador i närmast Nordsjön och Skagerack. Förutom de skandinaviska länderna har Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien inbjudits. De allvarliga oljeskadeproblem som kan uppstå vid ett haveri av ett tankfartyg har på ett skrämmande sätt illustrerats genom den katastrof som inträffat med oljetankern Torrey Canyon utanför Cornwalls kust. Helt naturligt har i anledning av denna förlisning initiativ till en internationell överläggning tagits från brittisk sida. På begäran för några dagar sedan av Storbritanniens regering och regeringarna i ett antal andra länder, däribland den svenska regeringen, kommer Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen att hålla ett extra rådsmöte i London den 4—5 maj 1967. Mötet skall behandla frågan om en skyndsam översyn av gällande internationell rätt och praxis vad beträffar transporter till sjöss av farlig last och åtgärder för att möta hotet av förorening, som i internationellt vatten kan orsakas av havererat fartyg med sådan last. Vid detta IMCO-möte kommer bl.a. möjligheterna att få till stånd en internationell beredskap mot oljeskador förorsakade av haverier att diskuteras. Frågan om en internationell beredskap på detta område har sålunda redan aktualiserats genom initiativet till det särskilda rådsmötet inom IMCO.

Herr talman! Det noteras med tillfredsställelse att detta särskilda rådsmöte på brittiskt initiativ kommit till stånd och att Sverige anslutit sig till detta initiativ. Det vore inom parentes sagt synnerligen förvånande om så inte hade skett. Jag vill emellertid nämna att denna fråga framställdes den 28 mars och att den brittiska pressen den 30 samma månad kunde meddela om den brittiska regeringens initiativ. Det kan emellertid inte nog understrykas att det inte bara är fråga om lagstiftningsoch försäkringsproblem utan också gäller något annat. Vad var det som skedde vid tankbåtskatastrofen utanför England? Jo, tankbåten i fråga läckte först olja i tio dagar. Den brittiske premiärministern flög över platsen i helikopter, ett särskilt nödkabinett fungerade, en operationsbas uppsattes och trupprörelser påbörjades, men först på den tionde dagen kom man på en, såsom man menade, effektiv åtgärd, nämligen bombning av fartyget. Denna åtgärd förkastades av annan internationell expertis såsom varande meningslös och på lång sikt rent av skadlig. I varje fall kan man kanske sammanfattningsvis säga med Times i en ledare i går efter en parlamentsdegatt i frågan, att tankbåtsärendet icke var Mr. Wilsons Trafalgar. Vad jag syftar till är alltså att vid sidan av internationell lagstiftning och internationell lösning av försäkringsproblemen — vilket naturligtvis i längden måste drabba konsumenterna — behöver man om inte en internationell brandkår så i varje fall ett internationellt handlingsmönster för hur man omedelbart skall bete sig i händelse av sådana olyckor, detta med tanke på vad som står på spel i dessa sammanhang.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte hann hit från medkammaren för att lä sa upp svaret på denna fråga, men jag hörde ändå större delen av vad herr Hernelius hade att säga. Jag vill understryka att vi från regeringens sida betraktar detta spörsmål som en utomordentligt viktig internationell fråga. Det har ju framskymtat i pressen att regeringarna skulle ha försummat denna fråga — allmänt sovit i den. Som framgår av svaret togs den i själva verket upp på sjöfartsmötet i fjol av den tyske kommunikationsministern, med starkt svenskt stöd. Det hade förekommit vissa tillbud, och man började fråga sig: Vad händer om en sådan stor tanker råkar ut för skeppsbrott och oljan flyter ut? Det är något av en bister ironi att det några veckor innan den här katastrofen inträffade kallades till det första mötet för en ingående diskussion om vad man skulle göra vid en kalamitet som denna men mötet hade ännu inte hunnit hållas. Jag är övertygad om att det nu inträffade kommer att aktivera staterna över hela fältet när det gäller både de legala sjörättsliga, de försäkringsmässiga och de beredskapsmässiga frågorna, och det skulle vi självfallet hälsa med den största tillfredsställelse. Det lilla bidrag som man från svensk sida skall ge, det skall vi försöka åstadkomma.
Herr talman! Jag tar med största tillfredsställelse del av statsrådet Palmes deklaration ovanpå det svar som statsrådet Lundkvist har lämnat. Nu har två av regeringens ledamöter utlovat den största snabbhet från svensk sida i handläggningen, och det bör, hoppas jag, vara en garanti för att vi inte oförberedda kommer i sådana här situationer om något liknande skulle inträffa i fortsättningen.

Herr talman! Fru Diesen har frågat mig om jag uppmärksammat de vådor i fråga om luftföroreningar, som är en följd av eldning med s.k. tjockolja vid bl.a. de statliga byggnaderna i Stockholm. På detta vill jag svara att vad gäller statens fastigheter inom Stockholmsområdet har inom kommunikationsdepartementet redan övervägts möjligheten att övergå från den svavelrika tjocka eldningsoljan till svavelfattig olja, exempelvis eldningsolja 1. Därför uppdrog jag i december 1966 åt byggnadsstyrelsen att skyndsamt utreda denna fråga, och jag förväntar mig att utredningen skall föreligga i vår. Jag kan sålunda med visst eftertryck besvara fru Diesens fråga med ja.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret på min fråga. Av detta framgår ju att statsrådet har uppmärksammat vådorna av eldning med starkt svavelhaltig olja, och något annat hade jag väl heller inte väntat mig. Luftföroreningarna utgör en allvarlig fara, och dröjsmål kostar pengar. Det framgår bl.a. av en artikel i söndagsnumret av Svenska Dagbladet, ur vilken jag vill citera några rader. »Tio miljarder dollar per år i 30 års tid framåt — det är det fasaväckande höga pris som experter i USA räknar med att landet tvingas betala för att lö sa sina vattenoch luftföroreningsproblem. 300 miljarder dollar. Med litet förutseende på den tid då problemen ännu inte nått nuvarande gigantiska proportioner, hade priset blivit betydligt lägre. Det är också den chans Sverige har i dag, chansen att tänka sig för innan det är för sent.» Byggnadsstyrelsen håller på med en utredning. En liknande utredning görs inom Stockholms stad. Av tidigare utredningar där framgår att bland enskilda fastighetsägare är det mindre än 10 procent som använder den svavelrika tjockoljan. Däremot eldas de större blockcentralerna och vissa större centrala värmestationer med tjockolja. I stor utsträckning är det fråga om fastigheter som tillhör Stockholms stad eller staten. Inom staden utreder man nu möjligheten att gå över till svavelfattig olja, och man arbetar också som ett alternativ med ett förslag till förbud mot svavelrika eldningsoljor. Av det 90-tal fastigheter som staten äger här i Stockholm är de flesta stora komplex, sådana som t.ex. radiooch TV-huset. Många ligger dessutom i hjärtat av Stockholm, förutom det bus i vilket vi nu befinner oss har vi riksbanken, kanslihuset och de kungliga teatrarna. Den förorenade luften drabbar i hög grad Gamla stan och dess invånare. I de trånga gränderna blir det liten luftväxling. Vinden kan inte spela fritt. Vi önskar väl alla att Gamla stan förblir en levande stadsdel, och då måste vi också se till att det blir möjligt att bo och leva där. Staten och Stockholms stad har ju gjort upp en plan för att sanera och restaurera Gamla stan. Det har tyvärr dröjt med genomförandet. Men det brådskar verkligen, ty även de gamla husen far illa genom den höga halt av svaveldioxid som finns i luftföroreningarna. Det finns hus med skulptural utsmyckning av gotlandssandsten, där den månghundraåriga ornamentiken håller på att plånas ut, och den förstöringen går mycket snabbt. Kam pen mot luftföroreningarna måste nu bli klar på utredningsstadiet och avsätta praktiska resultat. Det gläder mig att höra att byggnadsstyrelsens utredning snart skall föreligga färdig.

Herr talman! Jag förstår att fru Diesen var vänlig att ställa frågan till mig för att ge mig tillfälle att stå här och skräppa med att vi redan var i gång. Det är jag mycket tacksam för. Läget är ju det att det var staten som började, och sedan kom staden efter, och nu hoppas jag att kanske även de enskilda skall komma efter och undersöka detta. Det är riktigt att rätt mycket sådan här olja användes. De största enskilda posterna går väl till karolinska sjukhuset med en årsförbrukning på 16 000 kubikmeter, SJ med 6 500, hovförvaltningen med 1 000 o. s. v. Skall man gå över till den bättre oljan, så blir det naturligt inte billigt. Man kan räkna med ungefär 50 procents ökning av kostnaderna. Det blir ungefär 3 miljoner kronor i ökade kostnader för de statliga byggnaderna. Med de kommunala och enskilda byggnaderna blir det naturligtvis en betydande kostnad, men därmed är naturligtvis på intet sätt sagt att man inte skall göra det. Vi bör bara nu klarlägga förhållandena ordentligt innan vi agerar. Jag vill också påpeka att man satt i gång med detta på ett vidare plan. Immissionssakkunniga lade ju strax före jul fram sina förslag som innefattade fyra lagar, bl.a. en om luftförorening, buller och andra immisioner. Jag delar fru Diesens mening att vi har chans att undvika mycket av det elände som har drabbat en del storstäder i världen. Sådana åtgärder kommer att kosta mycket pengar och måste sättas in på många olika fält. Det behövs en konsekvent och målmedveten viljeinriktning bakom alla dessa olika delåtgärder. Vi håller nu också på med frågan om bilavgaser och mycket annat. Den fråga som fru Diesen har tagit upp är utan tvivel en viktig bit i detta pussel.

Herr talman! Eftersom vi har givit uttryck för vår ömsesidiga tacksamhet — jag har tackat för svaret och statsrådet har tackat för frågan — är vi kanske kvitt. Jag vill påpeka att karolinska sjukhuset inte ligger i Stockholms stad, och därför nämnde jag inte det. Det torde ligga i Solna. Jag skall kanske dröja något med att ge statsrådet ett nytt tillfälle att tala om hur duktig han är och att han varit först när det gäller denna fråga. När jag väckte frågan var min avsikt framför allt att fästa riksdagens uppmärksamhet på den allvarliga situation i vilken stockholmarna befinner sig när det gäller luftföroreningar.
Herr talman! Vi kan avsluta tackandet. Jag vill med djup förtvivlan erkänna ett fel. Karolinska sjukhuset ligger mycket riktigt i Solna. Ur luftföroreningssynpunkt är väl inte detta av avgörande betydelse. Luften följer inte nödvändigtvis stadsgränserna. Det beror bl.a. på hur vinden blåser.

Herr talman! Herr Skårman har frågat kommunikationsministern om det finns beredskapsplan och utrustning för att effektivt möta en oljekatastrof av den art som nyligen inträffat vid Cornwalls kust. Enligt fastställd fördelning av ärendena inom kommunikationsdepartementet ankommer det på mig att besvara frågan. Beredskapen mot oljeskador har behandlats av oljeskyddsutredningen som i juni 1965 lämnade sitt betänkande »Beredskap mot oljeskador». Utredningen konstaterade att möjligheterna att ingripa mot oljefläckar till havs av tekniska skäl är begränsade. Åtgärderna måste därför inriktas på att avse främst oljeutflöden på land, i sjöar och vattendrag samt i kustvatten. Uppgiften att ingripa mot oljeutflöden och ordna den beredskap som behövs föreslogs därför bli lagd på primärkommunerna som en obligatorisk kommunal angelägenhet. Betänkandet har remissbehandlats. Med hänsyn till remisskritiken har utredningsförslaget inte ansetts kunna läggas till grund för lagstiftning utan Under de senaste åren har, delvis på grund av oljeskyddsutredningens förslag, flera förtjänstfulla initiativ tagits för att få till stånd beredskap mot oljeskador. Vissa länsstyrelser har planlagt åtgärder som olika samhällsorgan under länsstyrelsens ledning skall vidta vid katastrofer av skilda slag. Planerna kan tillämpas även vid oljeutflöden. Frågor om samordning och ledning av samhällsåtgärder vid katastrofer utreds f.n. av räddningstjänstutredningen som tillkallades förra året. En del kommuner har en beredskap mot oljeskador. Främst gäller detta hamnstäderna. Ofta är då brandkåren, hamnpersonalen, gatukontoret samt vattenoch avloppsverket engagerade. Samarbete har ibland etablerats med oljeföretag eller industrier. Särskild materiel finns, bl.a. s.k. länsor som läggs ut på vattenytan för att hindra oljans spridning. Vidare har privata oljesaneringsföretag tillgång till utbildad personal och utrustning för ingripande mot oljeutflöden. Med anledning av händelsen utanför Cornwalls kust har vår svenska tillsynsmyndighet i fråga om olja, nämligen sprängämnesinspektionen, tagit initiativet till en expertgrupp, som vid en oljekatastrof omedelbart skall kunna träda in som rådgivare åt kommunerna, länsstyrelserna och andra som deltar i oljeskyddet. Expertgruppen avses bestå av företrädare för sprängämnesinspektionen, statens vatteninspektion, sjöfartsstyrelsen och brandmyndigheterna samt experter på transportoch bärgningsfrågor. Sammanfattningsvis konstaterar jag att flera goda initiativ tagits för att få till stånd en oljeskyddsberedskap. Det är min förhoppning att pågående utredningsarbete skall ge underlag för åtgärder som möjliggör ökad samordning och effektivitet i oljeskyddsberedskapen.

Herr talman! Så är vi då tillbaka igen vid katastrofen med Torrey Canyon.

Det är ju i detta sammanhang som de verkligt stora oljekatastroferna kan inträffa. Hur är vi rustade? I Storbritannien togs man i detta fall tydligen på sängen. För oss kan problemet bli än värre. Vi har trängre vatten, inte så siarka vattenströmmar och vi har inget tidvatten att tala om — däremot har vi svårnavigerade vatten. Vad skall vi göra om det händer en olycka av detta slag vid Västkusten — herr Hernelius har redan ställt denna fråga — i Öresund eller i inloppet till Stockholm med Roslagens skärgård, för att inte tala om Göta älv där hela Göteborg har sitt fiskvatten? Vi har fått det svaret att detta är en primärkommunal uppgift. Jag anser nog att primärkommunerna, även om herr Lundkvist tagit ett mycket gott initiativ för att få dem allt större, ändå är för små för att kunna lösa dessa frågor. Många incidenter har inträffat. Det har i dagarna publicerats en förteckning Över oljeskador, vilken Svenska naturskyddsföreningen = tillställt oljeskyddsunionen. Av denna förteckning framgår att ganska mycket har hänt på denna front men att vi ännu varit förskonade från de stora olyckorna. Detta är en utomordentligt allvarlig fråga för hela naturskyddet. Jag anser att vi skulle behöva sätta in större enheter än kommuner i detta sammanhang, kanske engagera hela civilförsvaret i skyddsarbetet. I varje fall borde tydliga och klara beredskapsplaner uppgöras och upplag av materiel borde finnas för att kunna möta en eventuell olycka av detta slag. Detta är alltså, såsom jag nämnt, en utomordentligt allvarlig fråga även ur naturvårdssynpunkt. Jag har gjort en del egna iakttagelser, och jag har funnit att en sänkning och övertäckning av oljan inte löser problemet i strandkanterna. Jag har själv i Skåne råkat trampa i ett oljelager som hade övertäckts med grus, så att det inte ens var synligt. Att oljan klibbade fast vid fötterna och smutsade ned kläderna, så att dessa inte kunde rengöras ens med kemisk tvätt, var en sak för sig. Allvarligare var att hela växtoch djurlivet omkring denna fläck på flera kvadratmeters omkrets var alldeles dött. Följderna av en oljekatastrof drabbar således inte bara vårt fritidsliv utan innebär även en olycka för naturen. Jag ber emellertid att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret, som var långt och utförligt. Det har tagits flera goda initiativ, vilka jag hoppas skall leda till något resultat.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det inte var jag som menade att detta under alla förhållanden måste bli en primärkommunernas angelägenhet. Jag redovisade endast det förslag som oljeskadeutredningen kommit fram till. Eftersom det föreligger betydande svårigheter i samband med finansieringsfrågorna i detta sammanhang måste vi emellertid, vilket inte minst framgick av remissyttrandena, överarbeta utredningens förslag bl.a. med sikte på finansieringsproblemen. Därför får vi väl så småningom, när vi har alla dessa papper på bordet — även de papper som vi erhåller från bl.a. den räddningstjänstutredning som tillsatts — bedöma på vilket sätt vi slutgiltigt skall åstadkomma den samordning och den effektivitet i oljeberedskapsfrågan, som vi ju ändå alla är överens om att vi behöver få.
Herr talman! Jag uttryckte mig kanske litet otydligt i mitt förra inlägg. Det är ju alldeles riktigt, som statsrådet Lundkvist påpekar, att det var oljeskyddsutredningen som lade fram ifrågavarande förslag om primärkommunerna. Jag ville bara framhålla som min åsikt att de absolut är för små enheter och att vi inte får dröja för länge med utredningen av detta spörsmål, ty vilken dag som helst kan detsamma hända som veckan före påsk hände med tankern Torrey Canyon. Vad gör vi då?

Herr talman! Jag vill på intet sätt efterlämna det intrycket från denna debatt att vi skulle liksom vänta på någonting. Vi skall verkligen inte dröja med de åtgärder som är nödvändiga att vidta på utredningsplanet för att så snabbt som möjligt komma fram till den önskade effektiviteten.

Herr talman! Herr Karl-Erik Eriksson har frågat mig, dels om jag är beredd att medverka till att garantier skapas för att den rationalisering som pågår inom postverket kan genomföras utan att den medför en försämrad service för befolkningen, dels om den av postverket tillsatta utredningen om lantbrevbäringsservicen slutförts och till vilket resultat den kommit, dels om det i vissa områden är möjligt att genom inrättandet av postdiligenslinjer skapa en snabbare och bättre service. Som jag tidigare redovisat för riksdagen har det under senare år bedrivits en omfattande rationalisering och utbyggnad av postanordningarna på landsbygden. Å ena sidan sker en indragning på olika håll av fasta postanordningar, vars vidmakthållande med hänsyn till ändrade förutsättningar i befolkningsoch bebyggelsehänseende inte längre kan motiveras. Å andra sidan sker en utbyggnad av postanordningarna främst genom en successiv utveckling och motorisering av lantbrevbäringen. Denna har f. n. en linjelängd av ca 150 000 km och betjä nar närmare 600 000 hushåll. Som exempel på rationaliseringsoch utbyggnadstakten kan nämnas att under år 1966 omkring 200 mindre poststationer ersatts med lantbrevbäring, varvid linjelängden utökats med ca 6900 km. Härigenom har omkring 20 000 hushåll fått bättre postbetjäning. En försöksverksamhet bedrivs i syfte att utveckla lantbrevbäringens servicemöjligheter. Som exempel kan nämnas de försök med en utbyggd service, som f.n. görs på ett antal lantbrevbäringslinjer på Gotland. Därvid tillämpas ett system med på brevlådorna applicerbara signalbrickor, som kan användas då man av någon anledning vill att lantbrevbäraren skall uppsöka bostaden. De veckodagar då sådana besök i bostaden kan göras är bestämda i förväg. För dem som har bostaden belägen upp till 200 meter från brevbärarens färdväg står möjligheten öppen två dagar i veckan och för dem som bor längre bort och upp till en kilometer från färdvägen en dag i veckan. Försöken innefattar en förbättrad service även så till vida att lantbrevbäraren är utrustad för fullständig postsparbanksservice. Erfarenheterna har varit uteslutande goda, och postverket avser med hänsyn härtill att utsträcka försöksverksamheten till vissa andra områden. Vad beträffar herr Erikssons fråga om möjligheterna att genom inrättande av postdiligenslinjer få till stånd en snabbare och bättre service må framhållas att postverkets diligenstrafik är begränsad till de fyra nordligaste länen och att några planer inte föreligger att utvidga den till andra delar av landet. Vad som åsyftas med frågan torde dock mindre vara den verksamhet, som innefattas i diligensrörelsen, än den biloch bussburna postföringen över huvud. Denna sker i betydande omfattning med reguljära transportmedel, företrädesvis linjebussar. Postverket använder också egna bilar eller anlitar särskilda entreprenörer för postbeford ran på längre sträckor. Det kan här konstateras, att den fortgående avvecklingen av olönsam järnvägstrafik medför en ökad övergång från järnvägstill landsvägsbefordran. Hittills har en sådan omläggning i allmänhet kunnat ske utan nämnvärda förseningar i postbefordringen. Som exempel kan nämnas de i herr Erikssons hemlän inrättade bilpostlinjerna på sträckorna Karlstad —Hagfors—Klaråsen, Karlstad—Torsby och Arvika—Årjäng, där man i viss utsträckning uppnått en förbättring av befordringstiderna.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Min första fråga i interpellationen gällde huruvida rationaliseringen inom postverket kan genomföras utan att den medför försämrad service för befolkningen. Statsrådet lämnar i sitt svar en intressant redovisning över nedläggning av postanstalter och utbyggnaden av lantbrevbärarlinjerna och avslutar detta med slutsatsen: »Härigenom har omkring 20 000 hushåll fått bättre postbetjäning.» Tyvärr är det nog så att meningarna är delade bland dem som är berörda av rationaliseringen. Jag har stor respekt för postverkets strävan att rationalisera och förbättra, men jag har i min interpellation också nämnt exempel på att det inneburit försämringar. När jag i januari framställde interpellationen var det bl.a. mot bakgrunden av den hårda indragningen av poststationer i västra Värmland. När planerna blir fullföljda kommer inte bara socknar utan också en hel storkommun att stå helt utan postanstalt. Beträffande svaret på den andra frågan noterar jag med intresse den redovisning som lämnas över den pågående försöksverksamheten. Det är också med tillfredsställelse jag noterar statsrådets bestämda påstående att erfarenheterna har varit uteslutande goda. Jag vill här passa på och understryka vad jag framhållit i min interpellation att det är ytterst viktigt för samarbetet mellan postverket och allmänheten att rationaliseringsåtgärderna genomföres i samförstånd med ortsbefolkningen. Den tredje frågan gällde just den biloch bussburna postföringen, som statsrådet fullt riktigt tolkat det. Det påpekas i svaret, som jag tycker fullt riktigt, att när järnvägslinjer lägges ned måste man söka andra, snabba befordringsvägar. Jag vill helt instämma i att här behöver alla resurser sättas in. Vi skall väl här inte diskutera lokala detaljer för mycket, men eftersom statsrådet anfört exempel från mitt eget hemlän vill jag något beröra detta. Statsrådet nämner några exempel på omläggningar till bilpostlinjer som inneburit förbättringar. Vi är inte helt ense i ett av dessa exempel, och det var delvis detta exempel som var bakgrunden till den tredje frågan i min interpellation. Nu har det emellertid blivit känt att en utredning är på gång om en lösning som skulle leda till en förbättring. Då är det bara att hoppas att postverket kommer att genomföra denna förbättring. Det har, herr talman, sagts många ord av artighet i denna frågestund. Jag vill tacka än en gång för svaret, och jag vill säga att det gläder mig att det präglas av en så positiv anda.
Herr talman! Jag får i departementet en hel del kontakt med dessa ärenden. Det förekommer klagomål och överklaganden i vissa fall när man lägger ner en poststation. Det finns ofta ett visst motstånd i bygden mot detta. Men när man väl har fått klart för sig hur det nya systemet fungerar, går det i allmänhet att komma överens rätt så bra. I postverkets kundtidning finns det ett ganska bra uttalande av en hemmans ägare uppe i Västernorrland. Han bodde granne med posten.

Det är klart att det kan gnissla i enskilda fall, ty ingenting är perfekt här i världen. Detta system har dock inneburit att man har klarat de utomordentligt svåra problem som skulle ha uppstått i glesbygderna, om man inte på detta sätt hade haft ett konstruktivt alternativ att erbjuda när poststationer på grund av befolkningsminskning och annat måste läggas ned. När det gäller de konkreta exemplen i Värmland är det möjligt att det förekommit gnissel. Det har inrättats tre bilpostlinjer, nämligen Karlstad—Hagfors—Klaråsen, Karlstad—Torsby och Arvika—Årjäng. När bilpostföringen på sträckan Karlstad—Hagfors infördes hade det samband med nedläggning av persontrafiken vid järnvägen. Det fick till resultat att posten anlände till Hagfors en timme tidigare än den gjorde förut, vilket medförde att landsvägstransporterna från Hagfors upp efter Klarälvsdalen kunde utgå en timme tidigare. Posten till Torsby kommer nu fram 17 minuter tidigare än den gjorde med tåg från Kil. derna. Det kan naturligtvis fortfarande föreligga vissa svårigheter i dessa trakter. Herr Eriksson har redan nämnt att postverket håller på med en utredning, och med min kännedom om postverket vågar jag påstå att denna utredning kommer att bedrivas med hög ambitionsgrad.
Herr talman! Jag vill bara göra den kommentaren att den utredning som pågår gäller en direktlinje från Karlstad till Årjäng, vilken skulle innebära en förkortning av befordringstiden med cirka två timmar. Jag har velat understryka att när indragningar och omläggningar görs det är ytterst viktigt att detta sker i samförstånd med berörda parter. Där har det brustit till viss del, vilket väckt stor irritation på vissa håll. Statsrådet Palme har här åberopat ett uttalande. Det må, herr talman, vara mig förlåtet om jag använder ett kort uttalande, som jag nyligen fann i en tidning och som gäller de områden vi nu diskuterar. En stor del av bygdens befolkning har gjort ett uttalande, vilket går ut på att man ingenstädes är riktigt nöjd med de nya posttransporter som införts i stället för de indragna poststationerna. I en del socknar kommer posten tre—fem timmar senare än den gjorde förut. Postverkets löfte att värdeförsändelser skall avlämnas i bostad som ligger inom ett avstånd av 200 meter från linjevägen infrias i många fall inte. Jag tror att den utredning som pågår och de ändringar som väntas kommer att förbättra läget. Jag är överens med herr statsrådet om att det är viktigt att göra det bästa i den situation som föreligger. På begäran av riksdagsman Gustaf Elofsson från Vä intygas härmed, att han på grund av akut febersjukdom med hjärtsvikt icke kan deltaga i riksdagsarbetet från och med den 6/4 1967 och att han beräknas behöva vara borta ytterligare minst 2 veckor från dagens datum räknat.

Herr talman! Enbart under punkten 3 i statsutskottets utlåtande nr 6 har kammaren att ta ställning till utgiftsbelopp som sammantaget utgör inte mindre än drygt 1700 miljoner kronor, och i hela utlåtandet har vi en utgiftsstorlek på drygt 2,2 miljarder kronor. Bara för en vecka sedan behandlade vi här i kammaren nästan lika stora utgifter. Det gällde då investeringarna inom televerket m.m. Då liksom nu visar tydligen regeringen ett ganska bristande intresse, att döma av de tomma statsrådsbänkarna. Jag tillät mig, herr talman, att i remissdebatten ställa den frågan: Vart är vi på väg med hela vår vägpolitik? Vad som i dag för oss alla är bekant är ju att vi kan följa långtidsutredningens prognoser beträffande trafikutvecklingen för perioden 1964—1970. Vi får klart för oss att man där beräknar en ökning av persontransportarbetet med personbil av 50 procent och en ökning av godstransportarbetet med lastbil av 60 procent. Det är också intressant att studera vad statsverkspropositionen säger i fråga om vägarnas standard. Det sägs att endast 37 procent av riksvägnätet har fullgod standard i förhållande till dagens trafik. Det sägs också att motsvarande siffra två år tidigare var 36,5 procent. Det innebär således att vi under en tvåårsperiod har lyckats få en förbättring till stånd på en halv procent, d. v. s. en kvarts procent per år. Vem som helst kan ju räkna ut att vi aldrig med denna enorma snabbhet av en kvarts procent per år når i kapp vägutbyggnaden. Tanken går osökt till det klassiska räkneexemplet om Akilles och sköldpaddan. Vidare sägs det i statsverkspropositionen att inte mindre än 36 procent av riksvägnätet är i behov av en snar uppbyggnad. För två år sedan var dessa siffror 34,5 procent. Vi har här alltså en differens på 1,5 procent. Men här går det inte att jämföra med sköldpaddan, utan här tvingas man ta till något annan skaldjur, och då blir det väl närmast kräftan som kommer in i bilden, eftersom den också går baklänges.

En av de frågor som vi i vår reservation har tagit upp gäller utbyggnaden av våra större trafikleder, närmast motorvägarna. I vägplanen räknade man med att vi år 1975 skulle ha tillgång till ett motorvägnät med en längd av 1 800 kilometer. Den 1 januari i år var den totala motorväglängden i Sverige endast 250 kilometer. Detta betyder att vi, om vi skall följa den vägplan som jag har åberopat, fram till 1975 har att bygga 1550 kilometer motorväg. Det är visserligen svårt att ange en siffra på hur stor byggkostnaden är per vägsträcka — den varierar som bekant högst avsevärt. Det finns avskräckande exempel på en del stora vägleder av typ Essingeleden, där fem kilometer kostat 260 miljoner kronor. Jag har dock av sakkunskapen fått en genomsnittssiffra på 3 000 kronor per meter, d. v. s. tre miljoner kronor per kilometer motorväg. Om vi skall bygga dessa 1550 kilometer på de åtta år, som enligt tidigare planering återstår, och räknar med siffran tre miljoner kronor per kilometer, skulle vi alltså under denna tid behöva satsa i runt tal 600 miljoner kronor per år bara för att bygga motorvägar. Var och en kan förstå hur en sådan beräkning haltar mot bakgrunden av att vi i föreliggande statsverksproposition för riksvägar har ett totalanslag på 350 miljoner kronor. Detta är omkring hälften av vad det skulle kosta att bara bygga årets andel av det tidiggare planerade motorvägnätet. Det är i denna situation vi har ställt oss frågan om det kan fortsätta på detta sätt. Finns det inte andra metoder? Tvingas vi inte att gå in för ett nytt synsätt i denna problematik? Det är detta spörsmål som vi på nytt har tagit upp i den motion som föranlett föreliggande reservation. Vi kan inte förstå annat än att den långsamma utbyggnadstakt som nu tilllämpas kommer att innebära att byggandet förr eller senare — helst så snart som möjligt — avsevärt måste påskyndas, och då är vi ju tillbaka i frågeställningen hur detta skall finansieras. Jag tror inte att det finns möjlighe ter att fortsätta med en politik som innebär en direktfinansiering med automobilskattemedel. Det nya synsätt som vi på denna punkt vill få närmare utrett innebär att vi vill få till stånd en diskussion om det inte vore skäligt att ge sig på en ny finansieringsmetodik i form av lånefinansiering, måhända avgiftsfinansiering. I ett hänseende har vi accepterat tankegången, såvitt jag förstår. Det gäller den nya Öresundsbron. Mellan två nordiska länder kan man tänka sig en avgiftspolitik. Varför skall man inte kunna tänka sig ett motsvarande system här i riket? Det har gjorts gällande att även denna punkt är föremål för utredning. Men, herr talman, jag har icke kunnat finna någonstans att så är fallet. I vår motion hemställer vi därför om en allsidig och förutsättningslös utredning angående den framtida finansieringen — utredningars ram eller som en ny utredning. Det vore väl märkvärdigt om vi inte skulle få till stånd en sådan utredning så att vi erhåller underlag för en sakdebatt när vi skall ta ställning definitivt. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservationen d.

Herr talman! Väganslagens storlek är ju en årligen återkommande fråga i riksdagen. Man kan då undra om det kan hända så mycket nytt mellan varje år vi diskuterar frågan. Jag vill för min del påstå att den snabba utvecklingen gör att det ändå alltid blir aktuellt med en diskussion om anslagen till vägväsendet. Det har visserligen sagts i kommunikationshuvudtiteln att investeringarna i vägar och gator hålls på en fortsatt hög nivå. Det är naturligtvis diskutabelt, om det är en hög nivå i förhållande till de behov som finns. De ökningar som föreslagits motsvarar ju inte vad som egentligen behövdes, och med hänsyn till penningvärdeförsämringar och kostnadsökningar i övrigt betyder de föreslagna väganslagen liksom de som gäller för innevarande budgetår i realiteten en försämring av resurserna, inte någon förbättring. I vägplanen har förutsatts att investeringar i allmänna vägar skulle få öka med 100 miljoner kronor om året efter 1962, så att de 1967 uppgår till 1070 miljoner kronor. Den ansvariga myndigheten, vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, underströk i sina petita i höstas att eftersläpningen i väginvesteringarna fram till och med 1966 är betydande. Under 1950-talet var väginvesteringarnas tillväxttakt rätt avsevärd — nära 10 procent per år. Nu har vi i stället den situationen att det är en reell försämring av resurserna. När vägplanen 1959 antogs som ett handlingsprogram för tiden fram till 1975 eftersträvade man en hög takt i vägupprustningen med hänsyn till den snabba trafikutvecklingen. Det har emellertid visat sig senare att såväl fordonstillväxten som trafikökningen har blivit väsentligt större än som förutsattes vid beslutet 1959. Långtidsutredningens prognoser beträffande trafikutvecklingen för perioden 1960—1970 visar en ökning av persontransportarbetet med personbil av 50 procent och en ökning av godstransportarbetet med lastbil av 60 procent. Lastbilstransporternas andel av det totala inrikes transportarbetet beräknas under perioden öka från 39 procent till cirka 45 procent. I ett tal som generaldirektör Vahlberg i vägoch vattenbyggnadsstyrelsen höll häromdagen påvisade han att lastbilstransporternas del i Sveriges varuutbyte med utlandet väntas öka från 1964 till 1970 med 150—200 procent, medan den totala exportkvantiteten ökar med 25—30 procent. Det har anförts så många uppgifter för en upprustning av vägväsendet av herr Strandberg i dag och även vid andra tillfällen, att jag inte skall orda ytterligare om detta utöver vad jag nu sagt. Det kan förutsättas att den pågående <vägplaneutredningen «möjligen kommer att lägga fram förslag till en forcerad vägupprustning. Det är emellertid ovisst när det kan ske. I riksdagsberättelsen meddelas det ingenting i fråga om när utredningens arbete kan väntas vara färdigt. När jag nu med dessa ord har gett en motivering för högre anslag, finner man av den reservation som har avgivits av herrar Sundin, Harald Pettersson, Mattsson och Gustafsson i Kårby, att vi där inte har gått in på att yrka på en ökad anslagstilldelning. Detta är helt betingat av det ekonomiska läget. Vi menar att denna sak måste i varje fall till nästa år planeras på ett sådant sätt att man inte låter väganslagen i realiteten gå tillbaka, utan man måste se till att de verkligen håller takten och att man också kan göra en avsevärd upprustning av hela vårt vägväsen. Jag kan således i detta avseende instämma med herr Strandberg i mycket av vad han sade i motiveringen för en upprustning av vägväsendet. Det är bara beträffande anslagsfrågan som vi har delade meningar. I den reservation som avgivits av herrar Ottosson, Strandberg m.fl. har man gått in på två vägar som har diskuterats. Den ena gäller lånefinansiering och den andra avgiftsfinansiering. Jag vill först erinra herr Strandberg om att automobilskattefonden fortfarande innehåller avsevärda belopp. I varje fall finns de där formeilt. Det är på samma sätt i år att det blir ett större tillskott som tillförs automobilskattefonden. Således kan man när man ser på detta inte säga att det är någon brist på pengar, ty om vi finge lov att ta dessa medel i anspråk, så skulle ju redan de ge en del resurser. Vidare vill jag säga att det inte precis varit bristen på medel som medfört att vi inte har gett mera till vägarna, utan det har i stor utsträckning varit en arbetskraftfråga. Även om vi un der detta år haft vissa hotande tendenser på arbetsmarknadens område med en del arbetslöshet, så har läget dock förbättrats, och dessutom är det ju så att förra året höll sig arbetslösheten mellan 1 och 1,5 procent. Man kan således inte säga att problemet hittills i första hand varit medelsbrist, utan det har också till mycket stor del varit en arbetskraftfråga. Jag skulle vilja säga att det brister betydligt i viljan hos Kungl. Maj:t att verkligen göra något på vägområdet. Om det verkligen finns vilja på det hållet att göra litet mera, så kan man när man disponerar nästa års budget och dess utgifter mycket väl avsätta en större del till vägfinansiering, och då kan man göra det med en plan och i relation till andra utgifter. Det är därför som vi i vår reservation sagt att vi vill skriva till Kungl. Maj:t att man skall planera på ett sådant sätt att större anslag kan ges. Däremot anser jag det inte nödvändigt att vi skulle ha lånefinansiering. Vad beträffar frågan om att avgiftsfinansiera vägar kan jag medge att det finns vissa skäl för denna metod, ty det skulle kunna tänkas att man via det systemet, som vi anlitar även på andra områden där vi behöver det, skulle kunna suga upp en viss mängd köpkraft, genom att folk finge betala för att köra över en bro eller köra på en viss väg. Denna fråga har dock behandlats åtskilliga gånger, och vi kan inte påstå att man har särskilt goda erfarenheter av denna finansieringstyp i andra länder. Jag vill bara påpeka att systemet utgör ett rätt avsevärt hinder för trafiken. Om det är en mycket trafikerad väg får man hålla ett stort antal genomgångsställen där det i regel måste finnas personal, och varje bil måste dock stoppa och lämna sin avgift innan den får köra vidare. Jag vet inte om man kan påstå att detta är särskilt rationellt. Vid avdelningens studier i ett par länder som har sådana system rådde i varje fall mycket delade meningar, om jag inte rent av kan säga att majoriteten ansåg att detta inte var något system som vi borde införa i vårt land. Jag kan också referera till att vid diskussion med den centrala vägledningen i Förenta staterna, där det finns avgiftsfinansierade vägar, framkom att man hade den uppfatiningen att det inte var värt att bygga ut systemet ytterligare utan att man tvärtom borde ta in en del av dessa tullvägar under det allmänna vägunderhållet och låta bilisterna köra på vanligt sätt där utan att stoppa dem för att ta upp speciella avgifter. Om det i något fall kan bli fråga om att tillämpa avgiftsfinansiering för exempelvis bron över Öresund, vill jag dock framhålla att det här råder en väsentlig skillnad. Det rör sig ju här om trafik mellan två länder och om ett byggprojekt som inte på något sätt kan jämföras med vad som har förekommit i Sverige, och vi kan möjligen göra ett undantag i detta fall, när det nu gäller ett sådan stort projekt som enligt vad jag hoppas kommer att genomföras inom den närmaste tiden. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Sundin m.fl. beträffande utskottets hemställan under mom. X och i övrigt bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Jag kan för min del instämma i det mesta av vad de båda föregående talarna här har sagt, även om meningarna i någon mån delar sig mellan herr Strandberg och herr Bengtson i fråga om avgiftsbeläggning av vägar och lånefinansiering eller inte. Åtminstone en gång om året brukar det äga rum debatt om vägarna, och det är vid det tillfället då sjätte huvudtiteln och väganslagen behandlas, även om det — som herr Bengtson här har sagt — inte inträffar så mycket nytt från det ena året till det andra. Det verkar kanske litet meningslöst att år efter år fortsätta med att säga att de verkligt långa vägsträckorna i vårt land är i ett bristfälligt och inte i ett tillfredsställande skick. Men när utvecklingen på detta område faktiskt blir allt värre för varje år som går, kan det vara berättigat att även denna gång framföra några synpunkter. Om bilisterna och trafikanterna någon gång har anledning att vara missbelåtna så är det just i år, ty samtidigt som bilskatten höjes med 50 procent sänkes i verkligheten väganslagen. Varför höjer man bilskatten men inte väganslagen? Jo, helt naturligt därför att man avser att använda bilskatitepengarna till annat ändamål än vägarna. Ingen skall vara förvånad över att bilisterna i allmänhet, och de som ägnar sig åt lastbilstrafik i synnerhet, starkt reagerar mot sådana beslut, ty lastbilsägarna är hårt pressade av både höga skatter och dåligt framkomliga vägar. Även om en del större vägar är tilllåtna för tung trafik, måste bilarna när det gäller virkestransporter nästan alltid köra in på mindre och sämre bärkraftiga vägar, och avgörande för vad bilen får lasta blir då hur högt axeltryck som tillåtes på den mindre vägen.

De korta vägbitar som blivit nybyggda och förbättrade de senaste åren kommer att motsvaras av ännu kortare under nästa budgetår. Väginvesteringarna kommer inte att ligga kvar på den nivå där de nu är, den må kallas hög eller inte, ty när inte anslagen ökar i takt med inflationen kan inte vägbyggena fortgå i samma omfattning som tidigare. även om underhållsanslaget har höjts med 45 miljoner kronor är denna höjning inflationspengar och ingenting annat. Om regeringens och utskottets förslag följs kan det fastslås att några utsikter till bättre vägunderhåll inte finns. År efter år fortsätter denna enorma eftersläpning i vägunderhållet. Den stora olyckan när det gäller vägunderhåll är, som vi har sagt så många gånger, att vi har ett alltför stort underhåll av grusvägar. Alltjämt är 60 procent av våra nära 10 000 mil vägar grusvägar. Jag vill även denna gång framhålla att något mera hopplöst än grusunderhållet av våra allmänna vägar med dagens trafik knappast är tänkbart. I den kungl. propositionen framhåller kommunikationsministern att väginvesteringarna skall ligga kvar på samma höga nivå som tidigare. Man kan fråga sig vad ett sådant uttalande egentligen skall tjäna till. I vägoch vattenbyggnadsstyrelsens petitaförslag talas det sannerligen inte om att väginvesteringarna befinner sig på en hög nivå.

För min del kan jag inte beteckna detta uttalande om väginvesteringarnas höga nivå annat än som ett propagandajippo av och för regeringen. Det finns alltför många dåliga vägar i förhållande till trafiken. även permanentbelagda vägar och vägar belagda med oljegrus är många gånger i dåligt skick. Det verkar som om permanenta slitlager och oljegrus lägges på alltför svagt underlag, så att man får dyrbara reparationer ganska snart. I stället för att kurvor rätas ut och svackor med dålig sikt försvinner, införes långa sträckor med hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud. Nu har vi förvarnats om att vi rätt snart skall belönas med ständiga hastighetsbegränsningar, någonting jag kan försäkra att många bilister inte har något större intresse av. Det skulle vara bättre att skapa trafiksäkerhet genom att lära bilister och trafikanter att känna sitt ansvar när de färdas ute på vägarna. När det nu redovisas en del fakta om vägarna och det talas om denna höga nivå för investeringarna, varför inte då tala om hur många kilometer eller mil vägar som blivit ombyggda under exempelvis år 1965 och 1966? Då kunde vi ta upp till bedömning hur dessa siffror passar in med behovet av ombyggnad och hur eftersläpningen ökar eller minskar. Redovisa gärna i fortsättningen år för år den väglängd som blir så förbättrad att den svarar mot kraven från dagens och morgondagens trafik minst tio år framåt, så blir det lättare att bedöma väginvesteringarna i förhållande till behovet. I vägoch vattenbyggnadsstyrelsens petitaförslag räknas med en ökning av vägoch gatutrafiken med 6 procent. Det finns andra beräkningar som visar en betydligt högre siffra. Sedan vägverket så många gånger har uttalat farhågor för att eftersläpning i fråga om framkomligheten på trafiklederna kan uppstå, föreslås med denna utgångspunkt en höjning av anslaget till städernas och landsbygdens väghållning med 12 procent. Detta ansåg man vara välmotiverat med hänsyn till föreliggande behov och till den eftersläpning som väntas under budgetåret 1966/67 i förhållande till föregående budgetår.

Av genomgående länsvägar hade bara 23 procent fullgod standard för dagens trafik, medan 57 procent var i behov av snar ombyggnad. Beträffande övriga länsvägar har ingen undersökning gjorts, utan man vet bara att de är i ett så ytterst bedrövligt skick att det är bäst att inte ta med dem i någon bedömning eller beräkning. Denna kategori av vägar, som betecknas som öÖvriga länsvägar, utgör de långa vägsträckorna. Det rör sig om inte mindre än 71 700 km av sammanlagt 97 350 km allmänna vägar. För några år sedan redovisades en undersökning från 1961/62 om vägarnas standard ur underhållssyrpunkt. Då konstaterades en eftersläpning i själva underhållet med 500 miljoner kronor. I dag är siffran sannolikt minst 1 000 miljoner. Det är själva vägbanan som blivit utsliten på grund av att nytt material inte påfyllts. Vägdiken har släpats igen. Buskar och gräs behöver röjas bort vid vägkanterna, så att sikten blir bättre. Under denna punkt i statsutskottets utlåtande redovisas bl.a. behandlingen av en motion som jag tillsammans med herr Yngve Nilsson har väckt i denna kammare, nr 410, och som berör olägenheten av att vägverket sprider starkt frätande ämnen på vägarna, vilket orsakar rostskador på bilarna. Det är inte nog med att bilisterna får sina fordon sönderskakade på grund av sönderkörda och mycket gropiga vägar utan därtill åsamkas de stora och som man kan tycka onödiga kostnader genom nämnda rostskador. Nu har även utskottet en välvillig inställning till detta problem och anför att man så långt möjligt skall undvika att sprida frätande ämnen på vägarna. Min förhoppning är att allt vad som är möjligt skall göras för att bilisterna skall slippa betungande kostnader för rostskador till följd av dessa ämnen. Det finns ett glädjeämne i årets förslag till vägbudget. Statsrådet Palme har i motsats till sin företrädare i ämbetet röjt bort alla jämförelser med den av riksdagen antagna vägplanen, som var beräknad efter 1956 års penningvärde — en plan som man i verkligheten kommit allt längre bort ifrån och som aldrig blivit riktigt respekterad. Sedan några år arbetar en ny vägplaneutredning, men nog kan man fråga vad det tjänar till att göra upp vägplaner som inte ens följs sedan de blivit antagna av riksdagen. Emellertid kan man kanske hysa förhoppningen att det i framtiden skall bli en bättre ordning i detta avseende. Den förre kommunikationsministern skulle ju till varje pris göra de jämförelser som jag nämnde nyss. Under alla de år som förflöt sedan 1956 tog han ingen hänsyn till den stora förändring som penningvärdet undergick. Om han bara kunde räkna fram att vägarna fått i kronor vad de skulle ha, tyckte han att all rättfärdighet var uppfylld. Jag vill uttala min tacksamhet för att vår nuvarande kommunikationsminister åtminstone inte följer i det spåret. Det skall villigt erkännas att med årets ansträngda statsfinanser är det inte lätt att hitta några medel till ökade väganslag, hur angelägna dessa än är. Det finns i år ingen reservation om höjda väganslag. Jag anser därför att de möjligheter som redovisas i reservation d bör prövas. Skall man få en lösning på vägfrågorna får man söka efter en möjlighet till finansiering i vissa fall på annat sätt. Som herr Strandberg sagt får man sannolikt söka sig fram till låneoch avgiftsfinansiering. I detta avseende instämmer jag i vad herr Strandberg redan uttalat. Jag tror att bilisterna inte är ovilliga att ta kostnaderna för bättre vägar, om de vet att pengarna verkligen går till det ändamålet. Jag instämmer, herr talman, i det yrkande, som redan framställts om bifall till reservation d.

Herr talman! Den diskussion som hittills förekommit här i kammaren angående vägförsörjningen har följt samma linjer som den brukar vartenda år. Den siste ärade talaren har uppträtt på precis samma sätt och ställt liknande krav som han gjorde föregående år. Jag skall inte gå in på herr Strandbergs expertberäkningar, det finns ingen större anledning att göra det, men han nämnde också, om jag inte misstog mig, att det var angeläget att se till att man för näringslivets del hade bra vägar. Jag har här några siffror som vägoch vattenbyggnadsstyrelsen lämnat och som visar att man har beaktat detta från styrelsens och från de olika vägförvaltningarnas sida. Styrelsen säger bl.a.: »Styrelsen kan också med tillfredsställelse notera en snabb ökning av det ”tunga vägnätet. Våren 1966 omfattade sålunda de vägar, som är tillåtna för 10 ton axeltryck och 16 ton boggitryck, 15,2 9 av hela vägnätets längd . Av riksvägarna är 75,4 70 nu upplåtna för nämnda belastningar.» Målet för de närmaste åren i fråga om utvidgning av det tunga vägnätet är att man skall få en lika stor bärkraft på de vägar som återstår. Detta är väl ändå ett bevis på att man, i varje fall från vägmyndigheternas sida, har beaktat de krav näringslivet ställer på goda vägar. Det finns väl ingen som inte skulle önska att man kunde lämna större anslag till vägarna. Herr Bengtson var inne på att det avgörande är att man kan avsätta en större del av våra verkliga resurser för att bygga och underhålla vägar. Han nämnde att det inte är pengarna det gäller utan arbetskraften och de övriga resurserna. Det föreföll mig underligt att herr Bengtson först underströk detta och sedan sade att om Kungl. Maj:t ville se till att man avsatte ytterligare medel till vägbyggandet, då skulle det klara sig. Jag kan inte finna någon vidare 10 gik i detta. Jag skall inte ta upp vidare diskussion om mer än en liten sak. Det gäller den reservation som avgivits av herr Sundin m.fl., den reservation herr Bengtson yrkade bifall till. Ginge man in för att på det sättet binda budgetarbetet för framtiden, skulle det leda till mycket underliga konsekvenser. Man skulle vid budgetarbetet då inte kunna ta hänsyn till de rådande ekonomiska förhållandena, till konjunkturläget o. s. v. Man skulle vara helt bunden, oavsett hur situationen än vore. Jag kan för min del inte heller tänka mig att man på detta sätt skulle binda budgetarbetet på ett visst område. Varför skulle man inte då kunna göra det på flera områden, t.ex. när det gäller forskning, bostadsbyggande och vad det nu än kan vara? Det kan finnas personer som på dessa områden har ett lika stort intresse som reservanterna har när det gäller vägarnas upprustning. Både centerpartiet och folkpartiet har tidigare varit ense med oss om att man inte på detta sätt skall binda budgetarbetet. Jag har i min hand statsutskottets utlåtande nr 121 år 1966 som visar att så varit fallet. I detta utlåtande, som är dagtecknat den 18 maj 1966, gör utskottet ett uttalande som både centerpartiet och folkpartiet har anslutit sig till.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! På en enda punkt skall jag bemöta både herr Bengtson och herr Persson. Jag tycker att herrarna alltför mycket trycker på arbetskraftssituationen då det gäller ett fortsatt vägbyggande. Tillåt mig att framhålla följande. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen äskade för riksvägar ett anslag på 390 miljoner kronor. Departementschefen skar ned detta med 40 miljoner kronor. För länsvägar äskade vägoch vattenbyggnadsstyrelsen ett anslag på 216 miljoner kronor, vilket av departementschefen har skurits ned med 20 miljoner kronor. Departementschefen har alltså gjort nedskärningar med cirka 60 miljoner kronor.

Jag tror för övrigt att den skulle kunna klara betydligt mer, därest medel ställdes till förfogande. Det rör sig här snarare om stora investeringar i maskinpark och liknande än om så förfärligt stor tillgång på arbetskraft. Vi skall kanske dämpa det förda resonemanget och försöka få ned det till litet mera normala proportioner.